Herr talman! Kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga är väl alla partier överens om att det är viktigt att det kommer alla till del, oavsett vilken bakgrund man har eller familjers möjligheter. Jag tänker ta upp två reformer som den tidigare alliansregeringen har genomfört och som har varit bra i det syftet.Jag vill prata om den enskilt största statliga satsningen på barn och ungdomskultur, en samverkan mellan skola och professionella kulturaktörer, nämligen Skapande skola. Initiativtagare till detta var 2008 dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. I dag har Skapande skola byggts ut och omfattar förskoleklass till årskurs 9. Under innevarande år har 92 procent av alla kommuner i Sverige sökt Skapande skola-pengar. Det har kommit in 400 ansökningar, varav 102 är från friskolor.Skapande skola nådde också föregående år över 63 procent av alla elever. Huvuddelen av detta är skapande verksamhet. Det är bild, form, skrivande, berättande och så vidare, där eleverna skapar något tillsammans med en kulturaktör.Det är inte bara detta som är det fina. Den andra poängen med Skapande skola är att över 60 procent av stödet går direkt till arvoden till kulturutövare. De kan alltså arbeta och få ersättning för det de är utbildade till. En annan viktig reform som Alliansen genomförde trädde i kraft den 1 juli 2014. Jag tänker på fritidspengen. Det är en peng på 3 000 kronor per barn och år som ges till familjer med svag ekonomi, familjer som lever på försörjningsstöd, och som ger en möjlighet för alla barn att delta i någon slags fritidsaktivitet. Det kan vara ensemblespel eller fotboll - man väljer själv vad man vill göra. Om man läser vad Socialdemokraterna och regeringen vill förstår man att de inte gillar fritidspengen. Av budgetpropositionen framgår att de hellre vill lägga pengar på den kommunala musikskolan, dit de vill anslå 400 miljoner, och sänka terminsavgifterna med 300 kronor per termin. Det ger inte alls samma stöd som fritidspengen, menar jag. Med Socialdemokraternas förslag kan man inte välja vad man vill. Man måste välja musikskolan för att få del av avgiftssänkningen. Man sänker också avgiften för alla, även - vilket jag tycker är tokigt - i min hemkommun Danderyd, där det är väldigt privilegierade barn som bor. De är priviligierade så till vida att de flesta föräldrarna har ett arbete att gå till. De har alltså större möjligheter att betala för barnens fritidsaktiviteter. Men Socialdemokraterna väljer att slå ut det på alla kommuner och lägga ut 300 kronor för varje elev som går i musikskolan i stället för att ge stödet direkt till dem som behöver det mest. För en familj med försörjningsstöd som har två barn, en pojke som vill spela fiol och en flicka som spelar fotboll, innebär det att de får stöd bara för den som väljer fiolen. Flickan som väljer fotboll har ingen möjlighet att få stöd, vilket blir väldigt tokigt. Med fritidspengen får alla möjlighet att välja det de vill. Herr talman! Jag återkommer nu till vår reservation. Det finns en reservation i ärendet från Moderaterna, C, FP och KD, som jag vill yrka bifall till. Där säger vi att vi vill utöka Skapande skola till att även omfatta gymnasiet.I majoritetens förslag i betänkandet anser man att gymnasiet är en frivillig skolform. Då förstår jag att man gör sin satsning på musikskolan i stället. Vi menar dock att gymnasiet är än viktigare, eftersom man då kanske har slutat helt med att spela eller utöva någon form av fritidsaktivitet. Då är det viktigt att Skapande skola även kommer gymnasiet till del, så att man nås av kulturverksamhet och tillsammans kan få utöva sådan verksamhet. Det är också bra med den gemenskap det skapar mellan elever, liksom det är bra ur integrationssynpunkt.

Herr talman! I går kväll var jag med i ett panelsamtal tillsammans med Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber. Bland annat talade vi om jämställdheten i idrotten och ungdomars, både pojkars och flickors, möjlighet och förutsättningar att utöva sin idrott. Jag tänker på till exempel ridsporten, där runt 85 procent av utövarna är tjejer. Men som min partikamrat Kristina Yngwe påpekar i sin motion går kommunala bidrag till idrottsanläggningar betydligt oftare till sporter som i större utsträckning utövas av pojkar. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att lyfta och satsa också på idrotter där tjejer är i majoritet, som ridsport.För Riksidrottsförbundet är också jämställdhet ett av de viktigaste områdena man arbetar med. Det gäller också Sveriges Kommuner och Landsting, som genomför utbildningar inom bland annat området kultur och fritid som syftar till att leda till och styra mot hållbar jämställdhet.Det är bra att jämställdheten vad gäller pojkar och flickors idrottande och fritid uppmärksammas. Mycket arbete görs i dag inom detta område. Vi kan också se allt fler resultat från det arbetet. Men vi kan också konstatera att det finns mer att göra. Än är i alla fall inte jag och Centerpartiet nöjda.Den svenska musik och kulturskolan är kommunal. Den styrs av kommunala beslut och bedrivs med kommunala resurser och avgiftsintäkter. Metoderna att förmedla och inspirera till musik eller andra konstarter skiljer sig från kulturskola till kulturskola - som orkesterskolan i Nykvarn, där barn redan från början spelar i orkester, innan man ens lärt sig instrumentet på riktigt, eller kulturskolan i Sundsvall, där man kan få undervisning i muntligt berättande och i kreativt skrivande. I Norrtälje kommun, min hemkommun, kan man välja mellan den kommunala kulturskolan, Roslagens Kulturskola, och den fristående verksamheten Rimbo Kulturskola.Musik och kulturskolorna ser alltså olika ut i olika kommuner, vad gäller både struktur och verksamhet. Ansvaret för musik och kulturskolorna ligger alltså hos kommunerna, och verksamheten ser olika ut i olika kommuner. Man har valt olika modeller och olika innehåll. Friheten att skapa sin egen kulturskola har också gett goda resultat. Om man alltför mycket skulle likrikta kommunernas musik och kulturskolor skulle det vara förödande för utvecklingen. Kommunernas historiska möjlighet och frihet, att utveckla verksamheten, det kommunala självstyret, är en viktig del i kulturskolornas framgång. Det är självklart viktigt att lära sig av hur andra kommuner gör och också att samarbeta för en ännu bättre utveckling och en ännu bättre musik och kulturskola. Här gör också Smok, Sveriges musik och kulturskoleråd, en mycket viktig insats.Men det är inte bara det kulturella skapandet i sig som utvecklas när ett barn eller en ungdom får möjlighet att ta del av kultur och skapande. Oberoende av om det handlar om att skriva, måla, dansa eller spela musik eller om det handlar om något annat kulturellt uttryck utvecklas individen på många sätt. Att få utveckla sin talang i en kulturell verksamhet stärker barnets tro på sig själv och förståelse för andra.Utvärderingar av Skapande skola visar bland annat på hur barns och ungas delaktighet och inflytande utvecklas när kulturen får ta plats i skolan. Det bidrar också till ett förbättrat samarbetsklimat på skolorna, och elevernas självkänsla och självförtroende stärks.Det är något som jag själv kunde se i de klasser och på de skolor där jag för flera år sedan hade förmånen att få jobba med dans och sånglekar. Jag fick till exempel se hur dansen förde samman träningsskoleklassen med mellanstadieklassen och hur de mobbningstendenser som funnits tidigare efter bara några få danstillfällen försvann och byttes mot kamratskap. Och jag tänker på den mobbade killen, som efter tre danstillfällen hade blivit tjejernas favorit och vunnit killarnas respekt, då han var den, enligt tjejerna, som bäst kunde dansa i takt. Jag är övertygad om att många av de professionella kulturarbetare som genom Skapande skola har fått möjligheten att utveckla sig själva och sitt arbete och inte minst eleverna i skolan har liknande berättelser att dela med sig av.Herr talman! Vad man kan konstatera är att både kulturskolorna och Skapande skola är mycket viktiga för barns och ungdomars möjlighet att delta i och ta del av kultur av hög kvalitet. Men det får inte bli en sammanblandning av dessa två. De är alltför viktiga var för sig.Kulturskolan är otroligt viktig som en arena som ger möjlighet för barn och ungdomar att utvecklas inom sitt eget valda kulturella uttrycksområde. Frivilligheten och intresset från elevens sida är viktiga innehåll. De professionella lärarna stöttar, hjälper och lotsar den enskilde eleven. Just att eleven själv har valt att gå i kulturskolan är viktigt. Det är intresset som har styrt valet man har gjort.I Skapande skola, som är sprungen ur en centerpartimotion, får alla elever i en klass uppleva och delta under ledning av professionella kulturskapare. Samtidigt får dessa kulturskapare, som jag tidigare har sagt, både en möjlighet att utveckla sitt konstnärskap och en möjlighet till inkomst. Just mötet mellan eleverna och den professionella kulturskaparen, som kanske inte annars skulle hamna i detta möte, är en kärna i Skapande skola. Mötet sker under skoltid och är obligatoriskt för alla elever. Skapande skola är en unik satsning som måste få fortsätta att leva och utvecklas under sina egna villkor. Nästa naturliga steg är att också gymnasiet får ta del av Skapande skola.Herr talman! Kulturskolan och Skapande skola är två skilda verksamheter. Båda är lika viktiga, men de har olika och unika uppdrag.

Herr talman! Mina allianskamrater har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit och talat om innehållet i betänkande KrU5.Från Folkpartiets sida vill jag peka på några viktiga detaljer och delar som betänkandet berör och som dess helhet faktiskt kan vara en viktig motkraft till. Det är delar som vi gemensamt behöver arbeta vidare med.Herr talman! Jag ska ta min utgångspunkt i internet. Internet är en fantastisk infrastrukturell revolution, som har kommit att förändra vårt sätt att vara och umgås i grunden. Men nätet har också blivit den nya skådeplatsen för ohämmat hat, skrupelfri mobbning och personförföljelser utan någon som helst gräns. På nätet kan vi gömma oss bakom alias och anonymitet. När det gäller det här kan faktiskt kulturen, framför allt kulturen för barn och unga, i bred bemärkelse vara en motkraft.Herr talman! För nästan exakt ett år sedan begick en 13-årig flicka självmord i Kumla. Hon hade blivit mobbad och förföljd på nätet. Det bidrog antagligen till att hon tog sitt liv.Det är relativt ovanligt att så unga personer tar livet av sig. Men i åldersgruppen 15-19 sker det minst ett självmord i veckan i Sverige. Det sker ett försök till självmord i den här åldersgruppen varannan dag. I åldersgruppen 15-44 vet vi att självmord är den vanligaste dödsorsaken.I olika organisationer som arbetar med att ta emot samtal från utsatta barn och ungdomar finns det volontärer - jag har kontakt med rätt många av dem. Varje månad tar de emot hundratals telefon och chattsamtal från unga som mår mycket dåligt psykiskt. Ungefär 60 procent av de hjälpsökande uppger i undersökningar att de har självmordstankar. Ett vanligt samtalsområde är just mobbning. De allra flesta vittnar om hur mobbning har skadat dem för livet. Motionen om mötesplatser på nätet är därför en väldigt viktig motion.Herr talman! Det stora flertalet självmord går faktiskt att förebygga. 13-åringens liv hade kunnat räddas - det är jag helt övertygad om. Det är inte fruktbart att stå här och peka ut någon enskild aktör som ansvarig. Skolan har naturligtvis en nyckelroll. Men vi har också alla ett gemensamt ansvar. Kulturen - genom Skapande skola, musik och kulturskolan och meningsfulla fritidsaktiviteter av alla de slag - är en viktig framgångsfaktor i grunden, inte ett lullull ovanpå.Herr talman! Jag är helt övertygad om att flera åtgärder behövs för att rädda liv.Många skolor har ett genomtänkt program mot mobbning, men ofta ligger fokus på mobbning i det fysiska rummet. I takt med att mer och mer av vårt liv och umgänge sker på nätet måste också mobbningsprogrammen arbeta mer med situationer på nätet, precis som så förtjänstfullt tas upp i det här betänkandet.Vår värdegrund för hur vi beter oss mot varandra måste anpassas till dagens realitet. Som människor i det fysiska rummet har vi genom århundraden utvecklat sociala koder som anger vad man får säga och vad man får göra. Och man tar ansvar för sina handlingar. Internet tycks delvis ha satt denna värdegrund ur spel genom att möjliggöra anonym kommunikation med miljontals mottagare på en gång. Skolan, föräldrar och kulturarbetare måste arbeta medvetet med att ange ramarna för hur man agerar på nätet. Det handlar inte om att förbjuda unga att besöka vissa sajter - det gör de ändå - utan det handlar om att visa på platser, att prata med dem om vad man får säga och vad man får göra och att ge dem goda alternativ.Herr talman! En avgörande faktor för en god psykisk hälsa är goda relationer mellan barn och föräldrar. Vi som föräldrar behöver utveckla vår förmåga att kommunicera med barnen och fånga upp signaler på ohälsa, till exempel att ett barn mobbas eller att ett barn mobbar. Olika former av föräldrastöd är grundläggande viktigt. Det gäller också möten med vuxna i goda situationer, som till exempel Skapande skola ger uttryck för.Det psykosociala stödet i skolan är centralt. Alla skolor måste ha tillgång till en skolkurator. Skolpersonalen, i synnerhet lärare, behöver tränas i att se tecken på ohälsa. Och det behöver komma in fler professioner i skolan, till exempel genom Skapande skola, som kan hjälpa till.Herr talman! Varje självmord är en katastrof. Vi kan alla med gemensamma krafter förhindra dessa tragiska och onödiga dödsfall.

Herr talman! "Nu vet jag vad jag ska hålla på med när jag blir vuxen! Jag ska hålla på med film och sånt!" Så sa en elev som kommit i kontakt med alliansregeringens succésatsning Skapande skola. Läraren berättade att den eleven hade haft svårt att fokusera. Men när klassen började med ett filmprojekt levde eleven upp som aldrig förr, visade organisationsförmåga och samarbetsvilja och fick en större tilltro till sin egen kapacitet.Kristdemokraternas hjärtefråga Skapande skola har tagits emot väl av kulturskapare, elever och lärare. I korthet går satsningen ut på att professionella kulturskapare och skolan samarbetar för att långsiktigt integrera kulturella uttryck i skolans arbete. Vi anser att Skapande skola är ett utmärkt sätt att låta barn och ungdomar få kontakt med kulturen. Vi lutar oss mot forskning som visar att barn som tidigt och regelbundet har kontakt med kulturell verksamhet får en större förmåga att känna igen och uttrycka sina känslor. Den förmågan är avgörande för att förstå andra människors känslor och att känna empati. På så sätt utvecklas också barnets kognitiva förmåga.Herr talman! Grundskola och förskoleklass får i år 173,5 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter. Detta gäller oavsett om det rör sig om friskolor eller kommunala skolor och oavsett vilken bakgrund och vilka förutsättningar eleverna har.När Myndigheten för kulturanalys publicerade en första utvärdering visade det sig att 90 procent av de utbetalade medlen användes till löner för kulturskapare, något jag självfallet välkomnar. Visserligen är det barnen som står i fokus för denna reform, men att våra kulturskapare har fått ytterligare arbetstillfällen är något som vi alla ser värdet av.Herr talman! I vår reservation i dagens betänkande skriver vi att Skapande skola utgör kärnan i Alliansens kulturpolitik. Detta är knappast någon överdrift. Tillgängligheten till kultur har i och med detta ökat dramatiskt, vågar jag påstå. Vår linje är att reformen borde byggas ut till att också gälla gymnasieskolan, som det står i reservationen och i den tidigare motionen. Detta skulle ytterligare öka såväl ungdomars tillgång till som delaktighet i kulturlivet. Jag beklagar att den sittande regeringen inte tycks se värdet i det.Alla barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga inom kulturpolitiken. Så står det i betänkandet. Och omfattande insatser görs också för att kultur i olika former ska vara tillgänglig för barn och unga.I dag har barn och unga upp till 19 år fri entré till de statliga museerna, inklusive Moderna museet, Marinmuseum i Karlskrona och Historiska museet. Samtidigt vill de ta bort fritidspengen för barn i de familjer som har det sämst ställt. Den är för närvarande på 3 000 kronor per år, och det är ett mycket träffsäkert stöd till barn i familjer med försörjningsstöd. Vad är logiken i att ta med ena handen och ge med den andra? Kontentan blir ju att de barn som verkligen behöver ökade resurser skulle få 2 400 kronor mindre till kulturutövande med regeringens politik än vad de får i dag. Så är det ju. Det är lätt att räkna efter. Den rödgröna regeringen vill hellre smeta ut pengar vare sig mottagaren behöver dem eller inte. De vill värna bidragssystem, vi vill värna människor. Jag har en praktikant denna vecka här i riksdagen, och när han fick höra om detta sa han spontant: "Men detta är ju rena rama omvända Robin Hood-politiken. "Hela idén med fritidspengen utgår från vetskapen om att barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer inte deltar i organiserad fritidsverksamhet i lika stor utsträckning som andra barn. Det är därför som reformen genomfördes. Därför införde vi fritidspengen, som riktar sig till just barn i hushåll med försörjningsstöd för att de ska kunna vara med i en idrottsklubb, gå i musikskola eller delta i annan fritidsverksamhet.Socialdemokratiska företrädare har sagt att vi pekar ut fattiga barn med fritidspengen. Själv tror jag att man känner sig betydligt mer utpekad av att inte kunna delta i kultur och fritidsaktiviteter, vilket vi nu ger dem möjlighet till.Herr talman! Med de orden vill jag yrka bifall till vår reservation och i övrigt till utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nummer 5 behandlas motioner med temat kultur för barn och unga. Det är ett tema som jag tror att vi alla, oavsett parti, fäster högt värde vid och tycker är viktigt, vilket tidigare debattörer också har nämnt. Herr talman! Kultur för barn och unga är en högst prioriterad fråga i vår kulturpolitik. De nationella kulturpolitiska målen slår fastatt alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet För att uppnå målen ska kulturpolitiken särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.Herr talman! Kulturen har en plats i människors liv som är av stor betydelse. Kulturen i alla dess former hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. Den socialdemokratiska kulturpolitiken tar sin utgångspunkt i vår absoluta tilltro till att alla människor ska ha rätt till att ta del av kultur och utöva kultur. Vi ser kulturen som en stark kraft som bidrar till att skapa ett rikare och mer meningsfullt samhälle att leva i. Kulturen är för många människor det som gör livet värt att leva, som ger livet innebörd och som hjälper oss att förstå oss själva, andra och det samhälle vi lever i. Kultur hjälper oss att formulera drömmar, ge uttryck för känslor och skapa sammanhang, gemenskap och identitet. Detta har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Och det börjar givetvis med barnen.Herr talman! Som jag tidigare nämnde är barns och ungas kulturutövande en prioriterad fråga i kulturpolitiken. Vi vet att barndomen och ungdomsåren har stor inverkan på resten av livet. Alla barn och unga i hela landet måste få ta del av kultur, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Att få möta och uppleva kultur tidigt, att redan i förskolan och de första åren hemma få utlopp för sin kreativitet och att i skolan få pröva på olika estetiska ämnen är av största betydelse. Skolan har en viktig roll i att introducera barn och unga till kultur och visa på olika kulturella uttrycksformer.Skapande skola är ett verktyg som inrättades år 2008 för skolor att använda som ett komplement till skolans ordinarie kulturuppdrag. I en utvärdering från Myndigheten för kulturanalys år 2013 konstateras att drygt 55 procent av alla elever har deltagit i olika Skapande skola-aktiviteter. Det senaste skolåret visar lite bättre siffror, 63 procent, men fortfarande är det 37 procent av alla elever som inte är delaktiga.Det konstateras också att små kommuner har betydligt svårare att ta del av Skapande skola-medel än andra kommuner. Det finns med andra ord behov av att utveckla Skapande skola. Därför hade regeringen i höstbudgeten valt att satsa 25 miljoner mer i budget till Skapande skola år 2015. Nu blev det inte regeringens budget som fick gehör i riksdagen, utan Alliansens och Sverigedemokraternas. Därmed föll satsningen.Herr talman! En annan viktig satsning som vi ville prioritera i höstens budget gällde barns och ungas kulturutövande inom ramen för musik och kulturskolan. Den svenska musik och kulturskolan har haft stora framgångar. Många barn har fått möjlighet att utvecklas inom musik, teater och dans och ytterligare andra uttrycksformer. Många har med musik och kulturskolan som grund blivit stora artister med både nationella och internationella framgångar.Vi ser dock med oro på utvecklingen inom musik och kulturskolan. I dag har inte alla barn möjlighet att delta. I många kommuner höjs avgifterna, och barn och unga tvingas bort från musik och kulturskolan av ekonomiska skäl. Studier pekar på att elevunderlaget i musik och kulturskolan blivit alltmer heterogent. Därför är det viktigt att bevaka utvecklingen av musik och kulturskolan så att verksamheten långsiktigt kan stärkas och utvecklas.I och med att den borgerliga budgeten fick majoritet i riksdagen skjuts regeringens planerade satsning på 100 miljoner årligen 2015-2018 till de kommunala kulturskolorna på framtiden. Dessa medel skulle ha använts till att sänka taxor för att ge barn och unga likvärdig tillgång till musik och kulturutövande.Herr talman! Slutligen vill jag lyfta upp det viktiga initiativet regeringen tagit till att utreda hur barnkonventionen kan bli svensk lag. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska alla barn ha samma tillgång till kulturell och konstnärlig verksamhet. Dessutom genomsyrar barns rätt till kultur flera av barnkonventionens artiklar.Bland annat konstaterar Kulturrådet att även om riksdag, regering, regioner och kommuner ser barns rätt till kultur som en prioriterad fråga finns ännu mycket kvar att göra för att barn och unga verkligen ska få synas och höras på det sätt som avses i konventionen. Därför är regeringens initiativ oerhört viktigt för att stärka barns och ungas rätt till kultur.
Herr talman! Ida Karkiainen säger att barns rätt till kultur är en högt prioriterad fråga. Jag håller helt med. Därför blir det ännu konstigare att ni inte är för fritidspengen, Ida Karkiainen. Om det är en prioriterad fråga att barn och ungdomar ska få tillgång till fritidsaktiviteter undrar jag varför ni inte är för de 3 000 kronor per år som skulle ge alla barn möjlighet till det. I stället väljer ni att lägga 300 kronor som en lättnad av musikskoleavgiften.Det är inte bara fråga om att ni inte är för de 3 000 kronorna, ni tar dessutom bort en del av valfriheten. De 3 000 kronorna skulle man kunna använda antingen om man vill spela fotboll eller något annat eller om man vill musicera. Jag undrar både varför ni inte gillar det och varför ni inte tycker att familjerna eller barnen själva ska få välja.
Herr talman! Tack, Isabella Hökmark, för frågan! När det gäller fritidspengen vill Socialdemokraterna hellre satsa på en generell välfärd än att satsa på en fritidspeng som i många fall är stigmatiserande för barn och unga när det gäller att använda sig av den. Fritidspengen är inte någon fri peng. Den är förenad med vissa krav; man ska ha haft försörjningsstöd i sex månader och så vidare.
Herr talman! Jag kan konstatera att det blir konstigt när ni säger att ni vill satsa på en generell välfärd, Ida Karkiainen, men sänker avgiften för barnen i Danderyd med 300 kronor per termin. Ni slår undan fötterna för de barn som lever i familjer med svag ekonomi genom att de inte får del av de pengarna och kan delta i fritidsaktiviteterna.Låt mig påpeka att ni hade avsatt de 25 miljonerna i budgeten till att slå ihop musikskolan och Skapande skola. Det är alltså inte riktigt att de var för Skapande skola.Ida Karkiainen tycker alltså att barnen i Danderyd ska få sänkt avgift medan barn i svaga familjer inte ska kunna ta del av fritidsaktiviteter. Är det så?
Herr talman! Vi tycker att det är mer träffsäkert att höja försörjningsstödet generellt. Det ger föräldrarna ett större utrymme att prioritera i sitt liv och sin vardag. Vi tycker att det är bättre att man stärker den generella välfärden för dessa utsatta familjer.När det gäller fritidspengen finns inga utvärderingar som visar hur den har använts och hur effektiv den är. Det måste vi noga titta på, absolut.

Herr talman! Jag minns 70-talet, när jag var barn. Jag gick i den kommunala musikskolan. Vi spelade blockflöjt i lite fler stämmor än vad som var avsett, men våra släktingar tindrade med ögonen och lyssnade ändå.Vi hade inte mycket pengar i min familj, men det var inte något problem. Vi fick vara med i alla fall och spela blockflöjt, piano, gitarr och allt vad det var. Sedan dess har avgifterna höjts, eller införts, i många kommuner. Det har medfört att stora grupper barn och unga stängs ute från den möjlighet som jag hade som barn. Det är synd, och det vill vi ändra på.Det har hänt en del annat också sedan 70-talet, då jag var liten. Kulturskolan har tillkommit så att barn kan utöva andra konstformer än musik, såsom dans, bild och liknande. Det är mycket bra. Men det ska inte vara tjockleken på föräldrarnas plånbok som styr. Barn och unga ska ha möjlighet att utöva kultur utan att bli utpekade och stigmatiserade.Vi miljöpartister och socialdemokrater i samarbetsregeringen ville ta ett rejält steg med den budgetproposition vi lade fram i höstas. Tyvärr blev den nedröstad av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Vi ville satsa 400 miljoner kronor för att bland annat möjliggöra sänkta taxor och skapa mer likvärdiga villkor för barn och ungdomar i form av tillgång till kultur och kulturutövande. Det ville vi satsa på kultur och musikskolan. Tyvärr blev det inte av i höstas, men jag hoppas att det blir av i framtiden.Jag är glad och stolt över att vår regering avser att ta fram en nationell strategi för kultur och musikskolan, detta med tanke på hur viktig den är. Som grön ser jag vilken oas kultur och musikskolan är i denna kommersialismens andliga öken. Man får skapa själv, inte bara passivt konsumera. I den kommunala kultur och musikskolan är man inte kund och konsument. Den utvecklar hela människan, för människan är mer än bara kund och konsument. Det ger utbildning och utveckling och handlar om mer än att bara bli anställbar och vara en nyttig kugge i produktions och konsumtionsmaskineriet. Det här ska man inte underskatta. Det blir allt viktigare i vår tid, när kommersialismen breder ut sig över fler och fler områden i samhället, inte minst inom kulturen.Herr talman! Det handlar om både bredd och spets i kultur och musikskolan. Det var många som var som jag; jag blev tyvärr aldrig så duktig på vare sig blockflöjt eller någonting annat i musiken. Men jag hade roligt, och det hade många med mig. Sedan fanns det andra som verkligen hade talang, men kanske inte hade rika föräldrar. Vissa hade kanske musikaliska föräldrar som kom på att det vore lämpligt att erbjuda sina barn att gå i en musik eller kulturskola. Om dessa talanger får pröva kan de verkligen utvecklas och bli allt det de har potential att bli.Som Ida Karkiainen nämnde har väldigt många artister i Sverige blivit kända och berömda. Svensk musik har faktiskt också blivit en stor exportindustri, i mångt och mycket tack vare den möjlighet som har funnits för alla att gå i kommunal musikskola. Det har inte bara genererat glädje för dem som utövar musiken och dem som får njuta av den, utan även gett exportinkomster och en väldig massa jobb.Jag vill återigen säga hur glad jag är över att det ska tas fram en nationell strategi för denna viktiga verksamhet: kultur och musikskolorna. Jag vill också säga att detta absolut inte är dunkelt eller otydligt. Som sagts här är det helt klart att regeringen kort och gott vill satsa på att fler ska få möjlighet att vara med i den här verksamheten. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Herr talman! I det här betänkandet finns det två motioner jag skulle vilja belysa. Jag vill börja med satsningen på musik och kulturskolor. Motionen nämner att en viktig åtgärd för att tillgängliggöra kulturskolan för fler elever är att sänka maxtaxan. Oavsett hur låg maxtaxan är har vi ett ännu större problem - jag kanske ska säga att det är en utmaning, för det är precis så det är. Jag vill poängtera här och nu att vi inte är emot maxtaxan utan vill se på helheten. Många av våra musik och kulturskolor har långa köer till följd av att allt fler barn och ungdomar väljer att lära sig spela instrument eller teater eller lära sig att dansa. Detta är givetvis en fantastisk utveckling, men samtidigt är det allt färre som väljer att utbilda sig till musiklärare eller studera något annat ämne som undervisas på musik och kulturskolorna.Förutom missmatchningen mellan elever och lärare behöver vi se över kompetensförsörjningen. Ökade resurser innebär att fler elever kan delta och att kvaliteten på undervisningen stärks. Lärarna behöver återkommande vidareutbildning för att stärka sin kunskap.Sveriges Musik och Kulturskoleråd beslutade 2013 att verka för att en nationell strategi för barns och ungas kulturutövande ska komma till stånd.

Det blir inte likvärdigare per automatik för att det är maxtaxa. Men som jag inledningsvis poängterade är vi inte emot maxtaxan, utan vi vill se till helheten och behoven hos våra musik och kulturskolor.Regeringen satsar på att avsätta 400 miljoner kronor för att stärka den kommunala musik och kulturskolan och bland annat möjliggöra en sänkning av elevavgiften. Men som jag nämnde tidigare kvarstår problematiken i att vi har fler elever som söker och färre lärare som undervisar. Det blir inte bättre utbildade lärare för att det är maxtaxa. tar del av Skapande skola. Vi anser att det redan finns en hel del alternativ att ta del av på gymnasiet vad gäller kulturkurser. Bland annat kan man välja en linje med estetisk inriktning eller välja till kurser genom "elevens val". Den risk med satsningen Skapande skola på gymnasienivå som synts i delar av landet är att den konkurrerar ut musik och kulturskolorna. Och det är inte det som är poängen eller syftet med Skapande skola.SpelfrågorPå förskolan finns däremot inte de här alternativen och valen. Därför ser vi det som mer rimligt att förskolan tar del av Skapande skola. Vi får dessutom medhåll från pedagoger i verksamheten. Förskollärare och barnskötare hade förr en viss kompetens i musikämnet. Det får man inte i dag i sin utbildning. Vi får signaler från pedagoger i branschen om att detta är något som saknas, och Skapande skola hade fyllt ett tomrum här. Barns hjärnor och kunskaper formas i tidig ålder och blir så mycket bättre av det skapande och den utveckling som sker när man tar del av till exempel musik. Politik handlar om att prioritera, och här väljer vi att prioritera unga barn som inte har samma valmöjligheter som andra ungdomar har senare i livet.Överläggningen var härmed avslutad.